Herr talman! Det är egentligen ganska chockerande att från utskottets talesman få höra att han nu, när jag påpekar det, upptäcker att en så vital del av gruvindustrins område som trafikproblemet när det gäller malmbanan inte är med i betänkandet. Jag vet inte om man så lättvindigt som herr Börjesson gjorde kan hänvisa till att ordföranden i utskottet är ansvarig för detta. Utskottets socialdemokrater och reservanterna har i reservationen tagit upp de frågor som framför allt är angelägna, och enligt min mening bör herr Börjesson inte bara konstatera att frågan om fraktkostnaderna inte är med utan verkligen ta på sitt ansvar att den också får sin rättmätiga behandling snarast möjligt genom att medverka till att regeringen tar initiativ i den riktningen. Det har ju ändå, herr Börjesson, talats om dessa höga fraktkostnader. Herr Börjesson som talesman för utskottet instämmer i att de innebär ett problem, men ingen som helst åtgärd vidtas. Förstärkningen av malmbanan är inte en fraktkostnadsfråga i och för sig, men en förutsättning för att fraktkostnaderna skall kunna bli rimliga är ju att man får bärighet på banan. Det är detta vi menar skulle kunna göras nu. Men det gäller att handla nu. Det är nu som banan är lågt trafikerad, och det är nu som den låga tågtätheten medger arbetsro. Det är också nu som det finns material att använda, och i dag finns det arbetskraft i LKAB som genom den borgerliga politiken ställs inför hotet att bli avskedad. Jag försökte genom en interpellation för en tid sedan — tyvärr för sent för att kunna inlämna den - fästa regeringens uppmärksamhet på detta ytterligare en gång, trots att herr Börjesson och jag haft en debatt om det tidigare. Herr Börjesson hänvisar återigen till mineralpolitiska utredningen. Jag har läst denna utrednings direktiv, och jag kan inte för mitt liv begripa hur utskottsmajoriteten genom herr Börjesson upprepade gånger kan hänvisa till utredningen och säga att det inte behövs någon speciell utredning eller kommission för att lösa gruvindustrins problem och att allt detta kommer att lösas när mineralpolitiska utredningens förslag läggs på bordet. Herr Börjesson vet precis lika bra som jag att dessa problem inte kommer att lösas genom den mineralpolitiska utredningens förslag. Är det inte lika bra, herr Börjesson, att erkänna det?

Herr talman! Om Fritz Börjessons framträdande i denna debatt är det väl inte mycket mer att säga än att det dunkelt sagda också är det dunkelt tänkta. Att argumentera med herr Börjesson är ungefär som att slåss med spöken i ett mörkt rum, och det fanns hos honom faktiskt ingen skymt av förståelse för Norrbottens problem. Är herr Börjesson verkligen representativ för centerpartiet, blir det nog inte många väljare kvar i den översta delen av landet vid tiden för nästa val. Jag har under en rad av år pläderat för motioner om gruvnäringens förstatligande, och liknande yrkanden behandlas också i näringsutskottets betänkande nr 60. Det är ett krav som överensstämmer med vår principiella syn att samhället skall äga de viktiga naturtillgångarna. Vi har i en motion, som dock icke behandlas i detta betänkande, föreslagit förstatligande av hela gruvnäringen. Den åtgärden borde ha företagits för länge sedan, och det är beklagligt att socialdemokratin icke använde sin majoritetsställning i riksdagen för att genomföra detta långt tidigare. Vi är skarpt kritiska till både den statliga och den privata skötseln av gruvnäringen. Att förstatliga Lapplandsgruvorna den gången det begav sig var en riktig åtgärd, men det betydde ju tyvärr inte att man skötte sig väsentligt bättre än de privata exploatörerna. Dagens situation visar hur folkfientligt, kortsynt och galet man har handlat även inom den statliga gruvnäringens domvärjo. Man plundrade LKAB:s gruvor i Norrbotten så långt det var möjligt. Det fanns under de goda exportåren bara en enda hetsande målsättning: Ut med så mycket malm som möjligt till världsmarknaden! Brytningskvantiteterna steg år efter år, och Sverige var under decennier den stora exportören av råmalm. Det gav pengar och vinst åt den svenska statskassan. Fast ännu större blev förtjänsten i de länder där man hade förstånd att förädla malmen — före försäljning. I Sverige handlade gruvägarna som om varje dag vore den sista, som om man tänkte: Efter oss må syndafloden komma. Och nu har den kommit. Nu säljer man inte råmalm längre så mycket man vill. Nu finns det konkurrenter även till LKAB. Nu är det ingen konjunktur för malm. Nu befinner sig gruvnäringen i kris. Nu permitteras gruvarbetare och driften skärs ner. Ingen vet hur man skall klara kommuner som har hängt upp hela sin existens och ekonomi på gruvdriften. Och ändå borde man någon gång ha kunnat räkna ut att guldåldern för malmförsäljningen en dag måste ta slut — att man nödvändigtvis måste satsa på förädling och breddning av näringslivet för att undvika en kris, om malmförsäljningen skulle svikta. Åtminstone kunde man ha lyssnat på varningar. Det har kommit många sådana från experthåll under årens lopp, och vi kommunister har åtminstone i 20 år sagt att man måste satsa på en breddning av näringslivet, spara på malmen och tänka på framtiden. Men vi har talat för döva öron, och nu står man med problem upp till halsen. Gruvkrisen kan och måste lösas, men det kan inte ske genom att man går och hoppas på bättre konjunkturer för malmförsäljningen. För detta krävs i stället att man synkroniserar gruvnäringen med ökad förädling. Det innebär bättre hushållning med malmen, ger större ekonomiskt utbyte och mera arbetstillfällen. Att gå vidare i samma spår som man hittills har gjort är inte längre möjligt. Det måste var och en förstå — även Fritz Börjesson. Man måste slå in på nya vägar och inrikta sig på andra malmer och mineraler än de som ingår i den traditionella malmbrytningen. Det finns också en hel del objekt. Vi har de svenska alunskiffrarna som innehåller världens största kända uranfyndigheter. Vi har de brytvärda tillgångarna av uranskiffer i Billingenområdet , i Skåne, i Östergötland och i hela östra fjällområdet från Dalarna och uppåt som uppskattas till ca 50 miljarder ton. Alla dessa fyndigheter kan kanske inte utnyttjas även om de är brytvärda. Men en fortsatt prospektering kan med stor sannolikhet leda till upptäckten av andra alunskifferdepåer som är så belägna att inga andra värden kommer i kläm vid en exploatering. Den svenska uranskiffern innehåller f. ö. mer än 10 96 kolföreningar, vilka bl.a. kan användas för oljeproduktion och produktion av metanol som i vissa proportioner kan ersätta bensin. Här finns alltså möjligheter att utvinna den olja som annars skulle importeras för bl.a. den kemiska industrin. Uranskiffern innehåller vanadin, molybden, nickel, kobolt och många andra värdefulla metaller. Experterna uppger att en betydande del av restprodukterna kan användas för produktion av konstgödsel. Vi har i Arjeplogsområdet — i mitt eget län — mycket stora uranfyndigheter. Dessa finns i en bygd där det behövs jobb och där det finns möjligheter till en ny gruva av stor betydelse för bygden och för vår framtida energipolitik. Näringsutskottet har med möda kompromissat sig fram till att man i varje fall skall undersöka dessa värdefulla fyndigheter. Vi får hoppas att förnuftet segrar, så att man så snart som möjligt kan komma fram till brytning och ett nyttjande av fyndigheterna. Det finns en rad andra brytvärda fyndigheter av skilda malmer och mineraler i Norrbotten. Gruvnäringen behöver alltså inte dö. Den kan utvecklas med en förnuftig politik. I den socialdemokratiska motionen framhåller man nödvändigheten av att ta ett samlat grepp om problemen inom gruvindustrin. På s. 3 och 4 kan man läsa att socialdemokraterna 1977 lade fram ett sjupunktsprogram med bl.a. följande krav: ”- Malmoch mineralbasen måste breddas — Nylokalisering av annan industri som komplement och ersättning.” Dessa krav har Norrbottensdelegationen drivit under många år. Synd bara att socialdemokraterna inte gjorde detsamma under den tid som de bestämde. Självfallet måste ett samlat grepp tas. Staten måste rycka åt sig inflytandet och bestämmandet över gruvoch stålnäringen och samordna dessa båda näringar med sikte på att trygga sysselsättningen genom ökad förädlingsgrad och samordning. Betänkandet behandlade också frågan om vårt lands gruvindustri som i huvudsak kommit att delas i två delar: LKAB, som ägnar sig åt järnmalmsbrytning, och Bolidenbolaget, som bearbetar sulfidmalmer och som framför allt ägnar sig åt koppar. De socialdemokratiska motionärerna är också inne på att man måste få till stånd lämplig samverkan mellan Bolidenbolaget och LKAB, och de vill utreda frågan om ett närmare samgående. Arbetarpartiet kommunisterna framlägger ett konkret förslag i motionen 389, vilket går ut på att Boliden AB överförs i statlig ägo. Vi anser att förutsättningen för en verklig samordning måste ligga i att staten övertar Bolidenbolaget — annars kan den verkliga och vettiga samordningen aldrig komma till stånd. Herr Börjesson gjorde knappast ett försök att argumentera mot tankegången. Han varnade för ett snabbt tvångsgifte mellan LKAB och Boliden. Han talar för storfinansens företrädare, tycker jag, men utan argumentation. Som argument skall man väl inte uppfatta anknytningen till studentrevolten 1968 som figurerade i hans inlägg? Kravet på förstatligande är ett krav som ställs också från de fackliga organisationernas sida. På Gruvindustriarbetareförbundets kongress beslutade man att sluta upp bakom kravet på Bolidenbolagets förstatligande och utvecklandet av en statlig gruvsektor. Metalls avd. 209 i Skelleftehamn, där smältverksarbetarna vid Rönnskär är organiserade, har vid två tillfällen uttalat sig för förstatligande. Man har anfört principiella skäl, nämligen att endast staten bör äga och förfoga över en så viktig naturtillgång som malm och att staten sist och slutligen får ta ansvaret när malmen är slut. I det bolidenägda Rönnskär har man varit orolig över miljöfrågornas lösning och bolagets antydningar om att en nedläggning i stället för erforderliga miljövårdsinsatser kan bli aktuell. Vi har i vår motion sammanfattat de anställdas synpunkter i fråga om förstatligande. Det sägs att ett statligt företag, drivet strikt efter den kapitalistiska ekonomins principer men i avsaknad av naturlig planmässighet för hela folkhushållet, självfallet råkar in i systemets kris. Den del av Bolidenbolagets verksamhet som är förlagd till smältverket i Rönnskär har som bekant under senare tid väckt riksintresse på grund av inre och yttre miljöförstöring. Under många goda år har miljön eftersatts, så att vi nu kommit till den gräns där det råder uppenbar fara för många människors liv och hälsa. Att ändra på en sådan miljöförstöring är ingen lätt eller snabbt avklarad uppgift. Nu har Bolidenbolaget ålagts att förbättra den inre och yttre miljön, men samtidigt har det alltså antytts att alternativet kan bli en nedläggning. Det är mot denna bakgrund som man från arbetarhåll starkare aktualiserat frågan om ett förstatligande. Gruvdriftens perspektiv kan bedömas som gynnsamma. Varor, baserade på malm, kommer alltid att användas. På lång sikt finns det inga skäl till pessimism. Huvudfrågan är råvarans förädling, inte en ständig ökning av malmbrytningen. Förädling av kopparmalmen, som vi föreslår, är fullt möjlig att genomföra i Västerbotten. Det är naturligtvis den sittande regeringens sak att lägga fram alternativ och förslag när det gäller den praktiska handläggningen av frågan. Undersökningar för att bringa klarhet i vad som döljer sig under Bottenvikens berggrund är också nödvändiga. Geologerna har fastställt att det finns åtskilligt. Vi vet ju att gruvdriftens dialektik kännetecknas av snabba förändringar. Det kommer naturligtvis alltid att vara så, att gruvor läggs ned och att nya öppnas i den takt som det är möjligt. Vi har tagit upp frågan om gruvdriften i Adak. Den är ju slut, och man frågar sig ängsligt hur framtiden skall bli. Vilka alternativa sysselsättningsmöjligheter finns det, eller kan man inte ordna någonting? Vi har också påtalat att det finns kunskaper om gruvdrift och att dessa bör kunna utnyttjas i fortsättningen. Staten bör därvid moraliskt svara för sysselsättningen i Adak, där gruvan alltså lagts ned. Vår motion slutar med yrkandet att riksdagen skall uttala sig för att Bolidenbolaget överförs i statlig ägo, att ett program för vidareförädling av koppar i Västerbotten läggs fram och att ett statligt serviceföretag för gruvdrift etableras i Adak. Detta krav kommer från fackföreningarna och de anställdas egna organisationer. IT utskottsbetänkandet framhålls att större delen av den personal som berörs av Adakgruvans avveckling har erbjudits arbete inom andra delar av koncernen. Det har gått väldigt smidigt, sade Fritz Börjesson med sin vanliga lättsamma optimism. Men vem har han frågat? Har han frågat Bolidenbolagets direktörer, eller har han frågat de arbetare som har kommit i kläm? Dessa har erbjudits arbeten inom andra delar av koncernen, står det i utskottsbetänkandet. Men Fritz Börjesson och utskottets övriga ledamöter måste väl veta lika bra som jag att detta aldrig innebär en lösning på människors och samhällens problem. Problemet är ju att man på platsen icke har skaffat någon form av ersättningsindustri. Således är problemet med Adak olöst, och även av det skälet yrkar jag bifall till motionen 389. Slutligen vill jag säga följande. Den svenska gruvnäringen befinner sig i kris. Det är en kris som till stora delar är självförvållad. Man har avstått från att bredda gruvnäringen, man har satsat ensidigt med profiten som ledfyr och inte med människors och regioners bästa för ögonen. Man har sugit ut gruvor. Man har avstått från att bredda gruvdriften. Man har importerat industrimineraler i stället för att ta fram det vi själva har. Man har underlåtit att satsa på ökad förädling av malmen före försäljningen, och när malmexporten nu slår fel står man upp till halsen i problem. Därför har man kris inom gruvnäringen av i dag. Det är den krisen som samhället måste lösa, och man skall inte lösa den genom nedläggning utan genom statsövertagande och ett program för gruvnäringens utveckling.

Herr talman! I motionen 1977/78:479 har ett antal socialdemokratiska riksdagsmän från Bergslagen pekat på nödvändigheten av en samordning av svensk gruvhantering, inte bara i fråga om brytning av nu kända fyndigheter av järnmalm, sulfidmalm och mineraler, utan även i fråga om en planmässig och utvidgad prospektering. Motionen slutar med en hemställan att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam översyn och redovisning av möjligheterna till stödjande åtgärder för gruvhanteringens framtida utveckling, varvid särskild hänsyn skall tas till situationen vid gruvfälten i Mellansverige, det sistnämnda med hänsyn till nedläggningshot och djup oro vid just dessa fält. Motionen har avstyrkts av majoriteten i näringsutskottet. De socialdemokratiska reservanterna slår emellertid fast att det är anmärkningsvärt att regeringen inte har förmått att ta något samlat grepp för att komma till rätta med strukturproblemen, och reservanterna kräver en parlamentarisk kommission för att skapa ett program för en framtidsinriktad utveckling av svensk gruvindustri. Det stämmer väl med den motion som jag åberopade inledningsvis. Nödvändigheten av vad som begärs i motionen och i reservationerna styrktes för mig ändå mer då jag den 28 april hörde industriministerns svar på en fråga om Basttjärns gruva, ägd av Fagersta, SKF och Sandvik. Industriministern sade att ägarna till gruvan har bedömt det som utsiktslöst att fortsätta driften vid gruvan, och han fann ingen anledning att ifrågasätta denna bedömning. Detta är ett enda exempel. Flera skulle kunna anföras. Så här kan det rimligtvis inte få gå till i fortsättningen. Skilda ägare skall inte, var och en utifrån sina speciella intressen, kunna göra människor arbetslösa, rasera en näring. Gruvarbetet är hårt och många gånger ett farligt jobb. Det har krävt många personliga offer. Samtidigt har Sverige genom årtionden tagit hem stora exportinkomster på malm och stål. Illa lönar vi den svenska gruvarbetarkåren, om den bara i tysthet skall få försvinna. Här måste jag ställa frågan: Har inte de borgerliga riksdagsmännen från Bergslagen någon känsla för och någon tilltro till gruvhanteringen? Herr talman! Vi behöver verkligen ett samlat grepp kring svensk gruvindustri och en analys kring dess utvecklingsmöjligheter, som jag tror finns. Jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid näringsutskottets betänkande nr 60.

Herr talman! Det reformförslag som kammaren nu behandlar är förvisso inget nytt ämne för riksdagen. Frågan om fristående regionala förvaltningsdomstolar övervägdes redan när länsskatterätterna och länsrätterna tillskapades. I det sammanhanget uttalade både statsutskottet och civilutskottet att principiella skäl kunde anföras för fristående länsdomstolar. Det anses ju allmänt i vårt land vara av grundläggande betydelse för rättssäkerheten att domstolarna har en självständig ställning. Här vill jag gärna hålla med Hilding Johansson om att det inte heller är någon som på allvar påstår att länsdomstolarna inte skulle vara självständiga i förhållande till länsstyrelserna i sin dömande verksamhet. Det tycker jag är angeläget att påpeka. Men jag tror man skall begrunda förvaltningsmyndigheternas dubbla uppgift. Samtidigt som de skall företräda det allmännas intressen mot de enskilda, så skall de avgöra frågor om de enskildas rätt mot det allmänna. En från länsstyrelserna helt fristående domstolsorganisation är givetvis ägnad att bättre och klarare markera domstolarnas självständighet och integritet. Denna uppfattning delas också av det stora flertalet remissinstanser som har yttrat sig över länsdomstolskommitténs förslag. Hilding Johansson har refererat till något kritiskt yttrande, och jag vill bara hänvisa till den stora mängden av instanser, som 2ndera inte har någon erinran mot eller också helt instämmer i det principiella förslaget. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp dem, men jag vill hänvisa till propositionens remissförteckning. Även från andra utgångspunkter har det varit nödvändigt att se över länsdomstolsorganisationen. Antalet mål till främst länsskatterätterna har ständigt ökat. Målbalanserna har nu en storlek som knappast kan anses försvarlig ur rättssäkerhetssynpunkt. Det finns små möjligheter att klara upp situationen utan resursförstärkning på personalsidan. Med den föreslagna reformen skall länsdomstolarna samordnas med de andra förvaltningsdomstolarna — regeringsrätten och kammarrätten — med domstolsverket som central förvaltningsmyndighet. Härmed skapar man enligt min mening förutsättningar för en bättre och mera samordnad organisation i fråga om personalplanering och personalpolitik. Den föreslagna gemensamma domarkarriären inom förvaltningsdomstolsorganisationen är också ägnad att åstadkomma en större flexibilitet i systemet. Samtidigt kan man räkna med att den gemensamma domarkarriären ger en förbättrad förvaltningsdomarutbildning. De motioner som har väckts i anledning av propositionen tar samtliga sikte på förläggningen av länsdomstolarna. Utgångspunkten skall enligt regeringsförslaget vara att domstolarna skall ha sitt säte i residensstäderna. I flertalet fall är detta givetvis också den lämpligaste lösningen för att inte onödigtvis försvåra det nödvändiga samarbetet med framför allt länsstyrelsernas taxeringsenheter. Man kan emellertid självfallet påstå att det också finns län där regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl väger över. Utskottet har därför förutsatt att regeringen vid sin prövning undersöker om sådana skäl i vissa fall kan motivera att länsrätten förläggs till annan ort än residensstaden. Slutligen, herr talman, några ord om den formella bakgrunden till propositionen och då också den socialdemokratiska reservationen. Till grund för propositionens förslag ligger ett delbetänkande av länsdomstolskommittén. Kommittén föreslog enhälligt — alltså också de socialdemokratiska ledamöterna — att länsdomstolarna skulle brytas ut från länsstyrelserna. Det övervägande antalet remissinstanser ställde sig positiva till förslaget.

Men det måste väl ändå vara rimligt att man tar principen först och sedan bearbetar detaljerna. Dessutom har ju kommittén under arbetet som ligger till grund för betänkandet om länsdomstolar haft samråd med bl.a. OPAL-utredningen och alltså haft möjlighet att både få och ge information. Regeringen har alltså nu begärt riksdagens godkännande av riktlinjerna för reformen, därefter skall den närmare detaljutformningen av organisationen utredas och senare skall riksdagen ta ställning till erforderliga lagändringar. Ett sådant förfarande från regeringens sida är enligt min mening i hög grad ägnat att tillgodose riksdagens krav på väl underbyggda reformer. Herr talman!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

Herr talman! De högre domstolarna i vårt land har vuxit fram ur den statliga förvaltningen. Hovrätterna, högsta domstolen och regeringsrätten har under olika skeden brutits ut ur vad som i dag är regeringskansliet. Kammarrätten frigjordes på samma sätt ur kammarkollegiet. År 1971 inleddes en motsvarande utbrytning av de rent rättsskipande funktionerna på länsplanet i och med tillkomsten av länsrätten, länsskatterätten och fastighetstaxeringsrätten. Nu går vi ett steg vidare och ger de här domstolarna en helt fristående ställning. Samtidigt samordnas de nya länsrätterna bättre med regeringsrätten och kammarrätten. Det är en logisk utveckling, som står helt i överensstämmelse med de strävanden vi länge haft att skilja mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter. Det innebär en klar markering av rättsskipningens självständighet. Det är beklagligt att socialdemokraterna har velat ställa sig vid sidan om den här reformen. De tycks ha inlett en allmän blockad mot reformer på länsplanet i avvaktan på vad Hilding Johansson kallade ett samlat grepp, dock utan att avslöja vad det samlade greppet skall innebära. Det mesta som sägs från oppositionen tyder på att man i första hand vill slå vakt om det bestående. Det är i och för sig en hedervärd konservativ ståndpunkt, men den står inte precis i överensstämmelse med den gamla socialdemokratiska tanken att vi steg för steg skall förändra samhället. I vanlig ordning är det med hänvisning till pågående utredningar som man vill avvakta och ta det lugnt. Det kanske bör noteras att den länsdemokratiska utredningen, som nu skall avvaktas, är precis samma utredning som reservanterna för någon månad sedan ville lägga ned. Det går snabbt i svängarna. Herr talman! För oss är den principiella huvudfrågan alldeles klar: Det är bra att vi får fristående länsdomstolar. Hilding Johansson har rätt i att det finns en del kvarstående problem att lösa, men de kan lösas efter principbeslutet.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

Herr talman! Den socialdemokratiska planen gick ut på att man skulle lägga ned den länsdemokratiska utredningen och en del andra utredningar till förmån för den stora utredning som skulle ta ett ”samlat grepp”. Men vi har aldrig fått reda på vad det samlade greppet skulle innebära, utan det är ständigt enbart argument till försvar för det bestående som har framförts från socialdemokratisk sida. Därför är det litet svårt att bilda sig en klar föreställning om vad det finns för bärande argument för att hela tiden bara avvakta, avvakta och avvakta. Den berömda Hilding Johanssonska kon var ute och trampade på isen nu igen. Hilding Johansson frågade: Vad är det för ko på isen som gör att vi nu måste ta ett beslut? Detta är en fråga som han ofta har ställt. Vill man avvakta det fjärran samlade greppet är det klart att man kan skjuta på alla reformer. Men medge att det är litet väl mycket begärt att vi bara skall vänta, vänta och vänta på en reform som vi inte ens vet vad den innebär! Varför inte i stället gå den traditionella reformistiska vägen, nämligen att steg för steg förändra detta samhälle?

Herr talman! Varje reform som vi genomför visar vart vi vill komma, men vi vet fortfarande inte vad det samlade greppet innebär. Fortfarande är socialdemokratins argument hela tiden argument till förmån för det bestående.

Herr talman! I den motion, 1977/78:1887, som jag själv och en del övriga riksdagsledamöter från Älvsborgs län väckte i anslutning till propositionen om fristående länsdomstolar görs inga invändningar mot att dessa domstolar skiljs från länsstyrelsen. Vi tror tvärtom att det är en riktig åtgärd. Men i och med att denna skilsmässa äger rum, kan det finnas anledning att närmare överväga var de nya länsrätterna skall förläggas. Det finns det anledning att fundera över i Älvsborgs län, men även i en hel del andra län. Vi är på det klara med att det finns mycket som talar för att de förläggs i residensstäderna. Det kan finnas behov av nära kontakter mellan länsstyrelse och en fristående länsdomstol. Den personal som skall följa med från länsstyrelsen till länsdomstolen har i betydande utsträckning fast förankring i residensstaden, och många residensstäder har också ett för befolkningen i länet centralt läge. Det är alltså troligt att i de flesta fall övervägande skäl talar för att länsdomstolen blir kvar i residensstaden, även om den skiljs från länsstyrelsen. Men vi tycker inte att man skall anse att det är så självklart som de som skrivit propositionen tycks tro. Länsdomstolarna blir dock en ny utväxt inom den offentliga sektorn, och deras lokalisering bör prövas med hänsyn till alla de skäl som kan vara relevanta. Vi har med vår motion velat fästa riksdagens uppmärksamhet på att hänsynstagande till regionalpolitiska skäl också måste läggas in, när man prövar de nya domstolarnas lokalisering. Några länsstyrelser har under remissbehandlingen uppmärksammat denna syn. Den har inte helt kommit bort i propositionen men nästan. Utskottet har vid behandlingen av vår motion varit något mera förstående och erkänt betydelsen av att man prövar även de regionalpolitiska skälen vid val av lokaliseringsort för de nya domstolarna.

Om riksdagen gjorde ett sådant uttalande skulle nämligen regeringen behöva göra någon form av utredning för varje län där samtliga synpunkter, även de regionalpolitiska, kunde vägas in. Lika väl som vi alltför ofta möts av synpunkten att alla myndigheter med riksomfattande kontakter hör hemma i Stockholmstrakten, eller åtminstone i dess omedelbara närhet, lika ofta förlägger man av slentrian huvuddelen av all regional service till residensstäderna. Många gånger kan detta vara både rationellt och riktigt, men ibland skulle sådan service kunna förmedlas lika bra eller kanske t.o.m. bättre från en annan kommun. Om en sådan alternativ förläggning dessutom ger bättre spridning åt eftertraktade sysselsättningstillfällen, så borde det inte vara svårt att välja ett dylikt alternativ, åtminstone inte för politiker som vill sträva efter större jämlikhet i fråga om fördelning av sysselsättningstillfällena. Med hänsyn till utskottets positiva skrivning, såsom jag uppfattar den, skalljag inte ställa något yrkande, utan förlitar mig på att regeringen verkligen gör seriösa undersökningar av alternativa lokaliseringsorter innan de definitiva besluten fattas.

Herr talman! Jag skall endast yttra mig beträffande länsrättens placering. Vad som föranlett mig att ta till orda är att talaren från Älvsborgs län här nyss menade att i en hel del andra län utöver Älvsborgs län kunde man tänka sig en annan placering än i residensstaden. Jag vill då erinra om att såväl utredningen, länsdomstolkommittén, som kommunministern uttalat att utgångspunkten bör vara att länsrätten skall förläggas till denna. Jag vill också framhålla att utskottet för sin del talar om att man endast i ”särskilda fall” kan tänka sig en annan placering än i residensstaden.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

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig hur det är möjligt att en intagen vid kriminalvårdsanstalten Hall haft möjlighet att utöva affärsverksamhet i stor skala med narkotika och vilka åtgärder jag avser att vidta för att hindra att intagna bedriver narkotikahandel i och utanför anstalter. Filip Johansson har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att de redan gripna och de som kommer att gripas förhindras att fortsätta sin synnerligen förödande verksamhet med narkotikahandel. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill först erinra om att polisutredningen fortfarande pågår beträffande den intagne som Göthe Knutson syftar på. Den intagne är nu, mot sitt bestridande av brott, häktad som misstänkt för grovt narkotikabrott. Enligt kriminalvårdsstyrelsen har framkommit sådana omständigheter att anstaltsledningen i samråd med kriminalvårdsstyrelsen i dagarna har vidtagit åtgärder i syfte att förbättra kontrollen av sådana kontakter med omvärlden som kan underlätta en brottslig verksamhet från intagnas sida. Sålunda har möjligheterna för de intagna på den ifrågavarande anstalten att telefonera starkt inskränkts. När det härefter gäller frågan hur man mera allmänt skall hindra att intagna under verkställigheten ägnar sig åt narkotikabrottslighet, vill jag vidare erinra om de åtgärder som kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit eller kommer att vidta och som har anmälts i propositionen 1977/78:105. Vid differentieringen av de intagna ämnar styrelsen i högre grad än tidigare beakta den intagnes förhållande till narkotika. De etablerade storlangarna kan komma att placeras på någon av de fyra säkerhetsavdelningarna eller på västra flygeln på kriminalvårdsanstalten Norrköping. Grava missbrukare skall vid upprepad narkotikapåverkan samt vid misstanke om narkotikalangning kunna skiljas från övriga intagna och placeras på anstalt eller avdelning med större slutenhet. I en departementspromemoria från slutet av 1977 om permissioner inom kriminalvården har föreslagits ett tillägg till permissionsbestämmelserna som begränsar möjligheterna till permission vid risk för fortsatt brottslig verk samhet. Bestämmelsen tar främst sikte på den lilla grupp intagna som regelmässigt utnyttjar permissioner för ny brottslighet. Proposition i ämnet beräknas bli förelagd riksdagen i höst. Jag har tidigare här uttalat att jag ser utomordentligt allvarligt på narkotikasituationen inte minst på kriminalvårdens anstalter. Jag kommer att även i fortsättningen uppmärksamt följa utvecklingen. Mot bakgrund av de åtgärder som redan har vidtagits eller som, enligt det föregående, planeras anser jag att ytterligare initiativ f. n. inte är påkallade från min sida.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Vissa åtgärder har nu vidtagits, som framgår av svaret. Äntligen, konstaterar jag, har man nu på allvar tagit itu med detta som pågått och varit uppenbart så länge. När nyheten kom ut att en intern vid en kriminalvårdsanstalt var delaktig i den omfattande brottsliga verksamhet som polisen just avslöjat, väckte detta självfallet stor förvåning hos allmänheten. Ännu större blev förvåningen och reaktionen när det framkom att det var en person som tidigare gjort sig skyldig till narkotikabrottslighet av så grovt och omfattande slag att han, enligt uppgift, fått ett åttaårigt fängelsestraff. Man frågar sig naturligtvis hur det är möjligt att en sådan intern, en s.k. kung i denna hemska brottsbransch, kan få tillfälle att fortsätta sin brottsliga verksamhet inne på anstalten. Det är givet att de flesta människor i vårt land finner detta upprörande. Det är stötande för det allmänna rättsmedvetandet, och man undrar om kriminalvården helt enkelt är slapp och nonchalant och inte ens övervakar de verkligt farliga brottslingarna. Det finns skäl för allmänheten och för envar av oss att undra över detta, inte minst mot bakgrund av vad man så ofta får rapporter om. I december 1976 inträffade det att en av landets, åtminstone då, absolut största narkotikaförbrytare rymde under en permission och han återfanns på en lyxkrog i Stockholm. Senare har det gång på gång framkommit skrämmande interiörer från våra anstalter när det gäller just narkotikan. Jag har tidigare vid olika tillfällen här i kammaren ställt frågor till justitieminister Romanus på detta område och då bl.a. fått bekräftat att narkotikahanteringen på anstalterna är mycket omfattande. Det framgår också bl.a. av den s.k. ledningsgruppens rapport att på en av kriminalvårdsanstalterna upp till 90 26 av de intagna nyttjar narkotika. Man frågar sig mot den bakgrunden om de blygsamma försöken med narkotikafria avdelningar på vissa anstalter är det enda som verkningsfullt görs för att stävja detta missbruk. Och jag upprepar nu den frågan till justitieministern: Har man under den tid som gått verkningsfullt försökt stävja eller ännu hellre stoppa försäljningen av narkotika på anstalterna? Om så är fallet, hur har då en narkotikaförbrytare av värsta slag kunnat fortsätta att bedriva sin verksamhet? Enligt det svar jag fått vidtas vissa åtgärder i det här avseendet, och det är naturligtvis ytterst tacknämligt. Här rörde det sig om en person som inte bara var delaktig i en sådan här verksamhet utan också en av huvudmännen i en liga som har omsatt ca 25 milj.kr. på sin affärsverksamhet. Jag skulle i det här sammanhanget vilja be justitieministern att något utveckla frågan om differentieringen av klientelet för att förbättra övervakningen.

Herr talman! Även jag tackar för det svar jag erhållit, och jag är glad över att det i alla fall vidtas vissa åtgärder i skärpande syfte. Tyvärr har vi på det här området under många år haft en utveckling mot en ökad slapphet när det gäller personer som omhändertagits på grund av brott av detta slag, och jag behöver således inte närmare gå in på orsaken till att jag ställt min fråga. Mot bakgrund av vad som redovisats, när det gäller de ertappanden som gjorts liksom att det redovisats att vissa personer fortsätter sin verksamhet även sedan de blivit intagna, har otaliga människor i vårt land all anledning att fråga sig hur sådant över huvud taget kan få inträffa. Det är här fråga om brottslingar som är väl medvetna om konsekvenserna av sin verksamhet och av sina handlingar. De använder sig av all den intelligens de är i besittning av som smarta affärsmän för att för egen vinning utföra handlingar som orsakar skador framför allt bland tusentals och åter tusentals ungdomar. Dessa brottslingars verksamhet medför undergång för hela familjer och innebär en utveckling som är alldeles ofattbar. Det kan inte vara rimligt att vi med de, som jag vill kalla dem, ringa straffsatser som enligt gällande lag kan tillmätas för sådana här brott inte ens kan garantera ett absolut effektivt omhändertagande under den tid som dessa straff verkar. Här har det i större utsträckning varit fråga om en rättssäkerhet för de omhändertagna än för de oskyldiga människorna. Det gäller framför allt människorna i sådana här tätortssamhällen, där de svagaste, ungdomarna, ännu inte fått den mognad som krävs för att motstå frestelser av detta slag. Dessa människor utsätts för alldeles enorma skador. Det kan inte vara rimligt att vi godtar ett sådant sätt att omhänderta människorna. Jag kan inte bedöma om de förslag som nu övervägs kommer att lösa problemen, men jag hoppas att regeringen ser till att vi får lagar och, bestämmelser, som verkligen garanterar människor-som går fria den trygghet som de har rättighet till. Med de lagar och bestämmelser som gäller nu finns inte den tryggheten mot sådana här brottslingar.

Herr talman! Det är klart att det nuvarande läget inte är bra, och det är också klart att det finns brister både i lagstiftningen, särskilt när det gäller permissionsbestämmelserna, och beträffande anordnandet av verksamheten inom kriminalvårdens anstalter. Det är ytterst beklagligt att det som här har inträffat kunnat hända. Men beträffande lagstiftningsdelen pågår, som jag nämnde i mitt svar, en bearbetning av ett förslag som går ut på en skärpning och som väntas bli förelagt riksdagen. Förutom vad som nämns i den proposition som sannolikt kommer att behandlas av riksdagen på tisdag, har det redan vidtagits åtskilliga åtgärder inom kriminalvården för att söka råda bot på missförhållanden. Man har redan börjat genomföra en ökad differentiering genom att försöksvis anordna s.k. knarkfria anstalter. Vidare har man försökt minska möjligheterna för de intagna till yttre kontakter. Man dubblerade under förra året de visitationspatruller som finns på anstalterna. Man försöker också inom ramen för gällande bestämmelser vidta ytterligare åtgärder. Framför allt siktar man då på att få till stånd en differentiering, så att man kan hålla dem som verkligen misstänks för sådana här saker avskilda, för att därmed begränsa deras möjligheter till kontakt med omvärlden. Det kan tilläggas att vi också gjort kraftiga satsningar på polissidan för att motverka narkotikabrottsligheten, bl.a. insmuggling på anstalter. Jag vill försäkra att kriminalvårdsstyrelsen är väl medveten om dessa problem och arbetar helt i den riktning som motsvarar både frågeställarens och mina egna önskemål.

Herr talman! Det här är inte bra, säger justitieministern, och förstärker sin bedömning med tillägget att det är ytterst beklagligt. Men jag konstaterar liksom alla andra att ingenting av detta är nytt. Vi har känt till dessa företeelser ganska länge. Frågan är vad man har gjort under tiden. Den tidigare regeringen misslyckades med narkotikaeländet. Nu gäller det för den borgerliga regeringen att klara upp denna situation. När det gäller försöken med narkotikafria avdelningar på anstalter vill jag fråga justitieministern, om det inte är meningen att alla anstalter skall bli narkotikafria. Detta är väl bara en begynnelse?

Herr talman! Det finns också en skrämmande förlängning av perspektivet med narkotikan på anstalterna. Väldigt många interner försätter sig i skuld till langarna — dessa hajar — och begår sedan nya brott när de kommer ut på permission för att kunna betala dessa skulder. Justitieministern framhöll i slutet av sitt svar bl.a.: ”Bestämmelsen tar främst sikte på den lilla grupp intagna som regelmässigt utnyttjar permissioner för ny brottslighet.” Jag kanske är felunderrättad, men det förefaller som om det är ganska många som utnyttjar dessa permissioner på det sättet.
Herr talman! Jag är glad över att man i regeringskretsar äntligen insett att det föreligger omfattande brister på detta område och att man nu är beredd att vidtaga åtgärder mot dessa. Jag skulle bara vilja säga att det i vårt land enligt mitt sätt att se inte finns någon brottslighet som det är så angeläget att stävja som just narkotikabrottsligheten. Jag hoppas därför att man från regeringens sida skall vidta alla de åtgärder som det över huvud taget är möjligt att genomföra för att så snabbt som möjligt få till en stånd en skärpning av lagstiftningen på detta område.
Herr talman! Med anledning av Göthe Knutsons nya fråga till mig om s.k. försöksvis knarkfria anstalter vill jag säga, att det självfallet är önskvärt att alla anstalter är fria från narkotika. Men att man gjort detta försök visar ändå att man inte vill lämna någon möjlighet oprövad för att nå resultat. I detta fall är det fråga om den grupp av intagna som är narkotikafria när de kommer till anstalten. Man försöker skapa möjligheter för dem att undgå att bli ”besmittade” under sin anstaltsbehandling. Det hindrar inte att man samtidigt arbetar på att försöka få också övriga anstalter knarkfria. Vad beträffar yttrandet i mitt svar att en liten grupp regelmässigt utnyttjar permissionerna för ny brottslighet framgår det av den utredning som gjordes av den arbetsgrupp som har utformat de nya bestämmelserna om permissionerna att så är fallet. Där var både kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen representerade. Det är faktiskt såvitt man vet en relativt liten grupp som begagnar permissionerna regelmässigt för ny brottslighet av denna typ.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande beskeden. Jag noterar att det alltså är justitieministerns önskan att anstalterna i högre grad skall bli narkotikafria. Men bör det då inte finnas ett klart preciserat mål: att vi skall göra anstalterna narkotikafria? I så fall skulle också den personal som finns där få klara regler för hur regeringen och kriminalvården har tänkt sig framtiden. När jag ställde min fråga med anledning av uttalandet om att en liten grupp bedriver brottslighet under permissioner syftade jag också på det svar som jag fick vid ett tidigare tillfälle här i kammaren av justitieministern. Han sade att det är en mycket omfattande brottslighet som finns så att säga i förlängningen av den narkotikahandel som bedrivs på anstalterna. Jag vill också, herr talman, återkomma till differentieringen. Den 17 december 1976 ställde dåvarande riksdagsledamoten Astrid Kristensson en interpellation baserad just på detta spörsmål. Det har tydligen inte hänt så mycket sedan justitieministern gav det svaret i januari 1977.
Herr talman! I fråga om vad som hänt sedan dess kan jag hänvisa till de åtgärder som jag har räknat upp i svaret och de som föreslås i den proposition som nu ligger hos riksdagen. Den grupp som jag kallade för en liten grupp är den speciella grupp som regelmässigt utnyttjar permissioner för ny brottslighet. Det är enligt vad man har kommit fram till faktiskt en liten kärngrupp som man skulle kunna få tag 1. En helt annan sak är att den brottslighet som så att säga är en följd av narkotikamissbruket är mycket stor. Det är jag helt medveten om. Beträffande målsättningen menar jag att det är så självklart att vi skall göra allt vad som går att göra för att få till stånd narkotikafria anstalter, att någon ytterligare uppställd målsättning på detta område inte skulle behöva efterfrågas.
Herr talman! Jag konstaterar, liksom hela svenska folket, att den brottsliga verksamheten trots allt har kunnat fortsätta på detta område. Anstalterna är bokstavligen fulla av narkotika. Jag ber om ett besked från justitieministern om just differentieringen. Var har man dragit gränserna under den tid som gått sedan justitieministern svarade fru Kristensson här i januari i fjol? Har gränsen gått vid just interner som har gjort sig skyldiga till narkotikabrottslighet och blivit straffade med fängelse i ett eller två år eller mer?
Herr talman! Under hela tiden har man fortlöpande försökt göra en differentiering. Jag tänker inte speciellt på försöken med narkotikafria anstalter utan på försöken att göra en differentiering, så att narkotikalangarna kan hållas inom en mera avskärmad avdelning eller anstalt. Det har man försökt göra hela tiden, och det fortsätter genom att man nu har öppnat nya avdelningar på de slutna anstalterna. Möjligheterna till en sådan differentiering har sålunda successivt ökat. Arbetet på detta är inte avslutat utan det fortsätter.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för hans kompletterande svar. Han konstaterar att man har försökt göra en differentiering. Det som har hänt på Hall tyder emellertid på att man från kriminalvårdens sida inte har lyckats särskilt väl. Är det kanske så, att departementet inte har kriminalvårdsmyndigheterna helt med på de här friska tagen från den nya regeringen i syfte att stävja och helst stoppa detta narkotikamissbruk och denna brottslighet?
Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att här inte råder någon skillnad mellan kriminalvårdsstyrelsen och regeringen eller mig — man gör allt vad som kan göras.

Herr talman! Pär Granstedt har frågt mig om jag avser att ta initiativ för att öka säkerheten vid transport av farlig last i känsliga farvatten. Så sent som den 8 maj lämnade jag i riksdagen en omfattande redovisning över vilka åtgärder regeringen vidtagit både nationellt och internationellt för att öka säkerheten vid transporter av olja till sjöss. De åtgärder jag redovisade tar sikte på att öka säkerheten vid transport även av annat miljöfarligt gods än olja. F.n. pågår inom sjöfartsverket arbete med att komplettera den lista över sådana miljöfarliga produkter som ställer särskilda säkerhetskrav vid sjötransport. Detta arbete beräknas vara klart inom en mycket nära framtid.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är naturligtvis medveten om det allmänna arbete som bedrivs för att öka transportsäkerheten, framför allt när det gäller oljetransporter, vilket arbete, såsom kommunikationsministern framhåller, har betydelse även vid transporter av andra miljöfarliga varor. Bakgrunden till min fråga är dock inte den allmänna problematiken utan de speciella förhållanden som har uppdagats vid transporter genom Mälaren, Södertälje kanal och vissa delar av skärgårdsområdet. Det som är anmärkningsvärt härvidlag är först och främst att det har pågått transporter av kärnbränsle och att detta inte varit registrerat bland produkter på vilka särskilda säkerhetskrav ställs vid sjötransport. Nu säger kommunikationsministern att man håller på att komplettera listan över sådana miljöfarliga produkter. Hur den kompletteringen skall se ut nämner inte kommunikationsministern, men jag förmodar att avsikten med svaret måste vara att upplysa om att den här typen av varor kommer att tas upp på listan. Det är emellertid ganska anmärkningsvärt att detta görs först nu, eftersom jag förmodar att sådana transporter av kärnbränsle har försiggått under en ganska lång tid. Medvetenheten om att det gällt transporter av farligt gods måste också har förelegat under ganska lång tid. Det hade varit värdefullt att få höra någon kommentar av kommunikationsministern om hur det kan komma sig att man först nu upptäcker att listan behöver kompletteras i det här avseendet. Ett annat problem som aktualiserats när det gäller dessa transporter genom Södertälje kanal är att det enligt uppgift förekommer att rederier köper sig fria från lotsbehovet genom ekonomisk gottgörelse till befälet ombord på fartygen. Också detta är ju någonting som man måste se synnerligen allvarligt på, om det förekommer i praktiken. Även här skulle det därför vara värdefullt att få några kommentarer om vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att stävja ett sådant ofog. Det är naturligt att vad som har uppdagats genom pressuppgifterna har väckt betydande oro i Södertälje och andra berörda orter. Vad jag ville få till stånd genom den fråga jag ställde till kommuniktionsministern var en klar försäkran av honom om att dessa problem kommer att undanröjas, så att man i Södertälje och andra orter skall kunna känna sig trygg för att de transporter som passerar sker under fullt tillförlitliga omständigheter. Jag vore tacksam om det ginge att få en sådan deklaration vid det här tillfället.
Herr talman! Också jag har sett uppgifter i pressen om att det lär kunna förekomma att rederier köper sig fria från lotsning. Det är enligt min mening ett förkastligt system, särskilt om det tillämpas i farleder där enligt gängse uppfattning lotsning är erforderlig. Beträffande det farliga godset har jag inhämtat att de transporter av kärnbränsle som förekommit genom Mälaren har avsett förflyttning från Västerås till Finland, men det kärnbränsle som det då har varit fråga om är inte aktiverat. Enligt gällande internationella bestämmelser tillhör sådant gods den lägsta farlighetsklassen. Inför transporterna har särskilda överläggningar ägt rum mellan sjöfartsverket och befraktaren om vad som bör iakttas vid transporterna. Pär Granstedt efterlyser en försäkran från mig om att problem av den här arten, som kan orsaka farhågor bland befolkningen, skall undanröjas. Jag kan utan någon som helst tvekan säga att det är min bestämda avsikt att medverka till att sådana problem undanröjs och till att transporterna skall kunna ske under fullt tillförlitliga former.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för den här klara och entydiga deklarationen. Jag räknar med att den kommer att innebära att vi inte behöver känna någon oro för de här transporterna i framtiden.
I samband med en naturlig reaktion mot sjöfartsverkets beslut att dra in bemanningen vid Måseskärs fyr gjorde generaldirektören i sjöfartsverket ett uttalande enligt vilket man inom verket överväger att upprätta någon form av observationsstationer för att motverka det negativa resultatet av att det mänskliga ”vakande ögat” nu försvinner vid samtliga fyrplatser på västkusten.
Det räcker naturligtvis inte med att konstatera att ofog av det slag som de lotslösa transporterna utgör är förkastligt — det gäller ju också att se till att ett sådant här system, i den utsträckning det nu kan tänkas förekomma, upphör.
Nämnda indragning motiveras ju, nu liksom tidigare, med att ekonomiska vinster skall kunna göras. Vill kommunikationsministern närmare redogöra för vilka planer som föreligger på att eliminera de negativa effekterna av att bemanningen på Måseskär dras in och vilka ekonomiska besparingar som kan göras om nuvarande bemanning ersätts av observationsstationer samt vilka kontakter sjöfartsverket avser hålla med exempelvis Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna vid eventuella diskussioner i frågan?
Jag tolkar kommunikationsministerns deklaration så att sådana åtgärder kommer att vidtas, liksom att man noga kommer att följa alla eventuella framtida transporter av kärnbränsle och liknande och se till att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Herr talman! Georg Åberg har frågat mig vilka planer som föreligger på att eliminera de negativa effekterna av att bemanningen på Måseskär dras in, vilka ekonomiska besparingar som kan göras om nuvarande bemanning ersätts av observationsstationer samt vilka kontakter sjöfartsverket avser hålla med exempelvis Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna vid eventuella diskussioner i frågan. Inom svenskt fyrväsende har under 1960 och 1S70-talen genomförts en långt gående rationalisering. Rationaliseringsvinsterna kan uppskattas till ca 50 milj.kr. I planen för automatisering av fyrarna återstår nu ett tiotal fyrplatser, bl.a. Måseskär. En fortsatt bemanning av dessa platser skulle kosta omkring 10 milj.kr. per år. Inför en automatisering sker en nautisk-ekonomisk-teknisk prövning. Överläggningar med berörda myndigheter äger regelmässigt rum inför beslut om fyravbemanning. I fråga om bl.a. inverkan på sjöräddningen finns en central samarbetsgrupp där sjöräddningssällskapet ingår. Inom sjöfartsverket har upprättats en fullständig plan för sjöräddningstjänsten. Planen har som syfte att åstadkomma ett kusttäckande system av basradiostationer med dygnetruntpassning samt hjälpradioskåp utplacerade vid livligt trafikerade leder. Parallellt sker anskaffning av lätta och snabba sjöräddningsbåtar. Beträffande Måseskärs fyrplats bereds f.n. särskilda framställningar i ärendet inom departementet. Jag är därför inte nu beredd att uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag vill säga tack till kommunikationsministern för svaret på min fråga. Helt nöjd med svaret är jag inte, eftersom det inte ger besked om hur stor besparingen skulle bli vid en eventuell indragning av bemanningen på just Måseskärs fyr. Talet om att avbemanningen av de tio fyrplatser som är kvar skulle spara 10 milj.kr. per år är såvitt jag förstår allmänt hållet. Men vad sparar man beträffande Måskeskär? Då man skall bedöma en sak som denna blir det lätt så att man enbart ser på kostnaderna för sjöfartsverkets del. Men man måste ju ta i beaktande de Övriga negativa effekterna av att människor blir arbetslösa, att de måste ge sig iväg från en redan förut hårt drabbad utflyttningsort, där samhället tvingats gå in med vissa stödåtgärder. En samhällsekonomisk bedömning ger säkerligen inte samma resultat som den snävare bedömningen från ett ämbetsverk. I svaret upplyses att inom sjöfartsverket upprättats en fullständig plan för sjöräddningstjänsten med sikte på ett kusttäckande system av basradiostationer samt hjälpradioskåp utplacerade vid livligt trafikerade farleder. Om detta skall vara svaret på min fråga om vad man tänker göra för att eliminera de negativa effekterna av en avbemanning, måste jag tyvärr anse att svaret är väl tunt. De nämnda åtgärderna är i och för sig bra, men de kan inte ersätta fyrbemanningen och vad den betyder. Förresten måste ju också dessa åtgärder kosta en hel del pengar. En annan sak är att om exempelvis ett haveri inträffar så är det inte alls säkert att båten i fråga driver i land på den holme där radioskåpet är placerat. Jag vill nu, liksom jag gjorde i en interpellation som jag ställde i riksdagen i december 1967, alltså för över tio år sedan, varna för en övertro på tekniken och varna för ett nonchalerande av vad det betyder att det finns mänskliga vakande ögon, som kan göra iakttagelser, så att man kan larma när någonting inträffar. Då ärendet om Måseskär nu enligt svaret bereds inom departementet på grund av de olika framställningarna, bl.a. från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, bör man ta hänsyn till det faktum att trafiken i dessa områden ökat avsevärt, bl.a. sedan raffinaderiet i Brofjorden kom till. Det är inte av nostalgiska eller andra känslomässiga skäl som ortsbefolkningen så ivrigt kämpar för att bemanningen på Måseskär skall finnas kvar. Ytterligare en sak: Den nyligen tillsatta sjöövervakningskommittén kommer i sitt arbete in på en del av de detaljer beträffande sjöräddning som kommunikationsministern varit inne på i svaret. Det är då klokast att vänta med att över huvud taget diskutera avbemanningen tills denna utredning fullgjort sitt arbete. Beträffande Måseskär bör man helt skrinlägga planerna. Jag är övetygad om att ingen samhällsekonomisk besparing kan göras genom Måseskärs avbemanning.

Herr talman! Jag håller med Georg Åberg om att det naturligtvis i sådana här fall kan vara rimligt och skäligt att göra samhällsekonomiska bedömningar. Men sjöfartsverket skall inte göra det. Sjöfartsverket skall bedöma frågan från synpunkter som stämmer med de villkor enligt vilka riksdagen har beslutat att verket skall drivas med hänsyn till ekonomi och avgifter. Verkets avgifter är ju redan tillräckligt höga; det anser åtminstone alla sjöfarare — inte minst på västkusten. Det är i en lovvärd strävan att hålla nere avgifterna som sjöfartsverket försöker använda sig av modern teknik för att rationalisera. Jag har svaret anfört något av verkets argumentering och de åtgärdsförslag som verket överväger. Däremot har jag inte sagt någonting om vilken ställning regeringen kommer att ta. Det är jag tyvärr förhindrad att göra, eftersom departementet just nu bereder framställningar i detta ärende, en beredning som alltså ännu inte är avslutad.
Herr talman! Jag har full förståelse för att man måste spara. Jag har också förståelse för att de siffror som redovisas här är framtagna snävt från sjöfartsverkets synpunkter. Men regeringen måste — alltså även kommunikationsdepartementet — ta allmänna samhällsekonomiska hänsyn, Det var detta jag närmast ville få fram genom den fråga jag ställde. Jag har tyvärr fått Nr 145 en känsla av att man i varje fall hittills inte tillräckligt har sett till de samhällsekonomiska aspekterna utan mera snävt till sjöfartsverkets bedömningar. Jag vill i det sammanhanget peka på att trafikutskottet varit inne på samma linje som jag och varnat för att alltför hårt gå in för olika ämbetsverks bedömningar varvid man glömmer bort rent samhällsekonomiska aspekter. Jag har fortfarande inte fått något svar av kommunikationsministern på min fråga om vad sjöfartsverket bedömer att man skulle kunna spara när det gäller Måseskär.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att motverka decimering av SJ:s verksamhet i Bollnäs och för att medverka till att arbetsledningen för lokpersonalen stannar kvar i Bollnäs enligt personalens önskemål. För att järnvägen skall kunna behålla sin konkurrenskraft är det nödvändigt att SJ fortlöpande får söka efter och pröva effektivare driftformer. Det är oundvikligt och bör accepteras att detta ibland leder till personalförändringar och personalomflyttningar. En effektivt fungerande transportapparat är en av förutsättningarna för att svensk industri skall kunna förbättra sin konkurrenskraft och skapa nya sysselsättningstillfällen, SJ:s rationaliseringar är mot denna bakgrund i dag särskilt angelägna. Den dåliga konjunkturen och det svåra konkurrensläget för de svenska basindustrierna har bidragit till att SJ detta budgetår förväntas gå med flera hundra miljoner kronors förlust. En stor del av förlusten orsakas också av styckegodstrafiken, I fråga om SJ:s förändring av styckegodstrafiken har regeringen inte tagit ställning. Den aviserade rationaliseringen i fråga om lokpersonalen innebär inte att arbetsledningen flyttas från Bollnäs. Åtgärderna medför dock en minskning av antalet anställda i Bollnäs med tre personer och en ökning av antalet anställda i Söderhamn med en person. Minskningen av verkstadspersonal kommer att ske i den takt personalen frivilligt eller på grund av pensionering lämnar arbetet. SJ:s verkstäder har i dag en avsevärd överkapacitet. Dessa åtgärder bör enligt min mening inte hindras.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. En gång i tiden var Bollnäs en stolt järnvägsknut med bortåt I 500 anställda 15 vid SJ. I dag återstår ungefär en tredjedel. SJ-verkstaden har stor betydelse för sysselsättningen i Bollnäsregionen — men det är anställningsstopp på verkstaden och därmed stagnation i utvecklingen. Detta upplevs givetvis som mycket oroande av de anställda och även av kommunen. Kommunikationsministern talar om att SJ:s verkstäder har en avsevärd överkapacitet. Men varför inte försöka skapa alternativ sysselsättning? De anställda vid verkstaden har stor yrkesskicklighet på olika områden och de borde kunna utnyttjas och komma även andra företag på orten till nytta, t.ex. genom legoarbeten. Från centerledamöterna på Gävleborgsbänken har vi tidigare i motion tagit upp frågan om styckegodstrafiken för länets vidkommande. Kommunikationsministern fattade sig kort på denna punkt och det har jag förståelse för. Det kommer redan i kväll att bli en debatt i de här frågorna med anledning av trafikutskottets betänkande. Bollnäs ligger särskilt illa till, eftersom godsmagasinet brann ned i fjol. SJ är inte intresserat av att bygga ett nytt magasin. Man skulle mycket väl kunna bygga ett mindre magasin på den gamla grunden — det finns t.ex. både ny värmepanna och ny oljetank som är helt användbara. En sådan investering skulle kunna innebära fortsatt god service för SJ:s kunder och också en fortsatt trygghet för de anställda. Det kan bli svårigheter för det tiotal som är anställda om det blir omorganisation av styckegodshanteringen. En del av dessa lider av ryggbesvär och annat och kan få svårigheter med annan sysselsättning, Som statligt företag borde SJ vara ett föredöme när det gäller ansvar för sina anställda. Det sista som drabbat SJ i Bollnäs är förflyttningen av personalfördelaren för hundratalet lokförare från Bollnäs till Söderhamn. Detta bidrar naturligtvis också i någon mån till en decimering av SJ-verksamheten i Bollnäs, men framför allt är det fråga om de anställda lokförarnas villkor. Beslutet innebär att man delar den nuvarande avdelningen i Bollnäs. Lokgruppschefen sitter kvar i Bollnäs, personalfördelaren och den kamerala tjänstemannen flyttas till Söderhamn. Kommunikationsministern säger att detta är en rationalisering, vilket jag starkt betvivlar. Från effektivitetssynpunkt är det ett orimligt beslut; det måste ligga andra beräkningar i botten, om man gör en sådan konstig delning. Är det lokgruppschefen som ryker nästa gång från Bollnäs eller vad är det fråga om? Värderar verkligen SJ sina anställda så dåligt att man inte är beredd att ta hänsyn till lokpersonalens klart uttryckta önskemål om och behov av kontakter med personalfördelaren? Vi som åker tåg och är beroende av de många skickliga lokförarna önskar verkligen att de får dessa elementära krav på kontakt tillgodosedda.

Herr talman! Stig Alemyr har frågat mig dels om det är en korrekt uppgift att 16 000 sökande till gymnasieskolan hösten 1978 inte kommer att beredas plats, dels om regeringen är beredd att i dagens arbetsmarknadssituation för ungdom öka antalet elevplatser i gymnasieskolan och vid vilken tidpunkt i så fall ett regeringsbeslut kan väntas. Jag vill inledningsvis erinra om att jag för nästan exakt ett år sedan — den 26 maj 1977 — besvarade en fråga av Kerstin Göthberg som i princip behandlade samma problem, fast då givetvis situationen inför höstterminen 1977. Det svar som jag nu skall ge Stig Alemyr har därför vissa likheter både i form och i sak med det svar som jag tidigare har givit Kerstin Göthberg. Uppgiften om de 16 000 sökande som inte kommer in i gymnasieskolan torde ha framkommit efter en jämförelse av skolöverstyrelsens preliminära organisationsbeslut och aktuella uppgifter över förstahandssökande till gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del. Dessa uppgifter visar att antalet sökande till någon av linjerna eller till linjerna hörande till specialkurser ökat med ca 8 000 jämfört med föregående år, till totalt ca 116 000. SÖ:s preliminära organisationsbeslut för läsåret 1978/79 innebär att SÖ vid ansökningstillfället fördelat ca 100 000 intagningsplatser av den ram på totalt 105 380 platser som upptagits i årets budgetproposition. Arbetet med att lägga ut utbildningsplatser fortsätter inom SÖ. Jag räknar därför med att betydligt fler platser skall finnas tillgängliga för de studerande inför höstterminen 1978 än vad SÖ:s preliminära organisationsbeslut nu utvisar. Erfarenhetsmässigt vet vi även att en tämligen stor del av dem som sökt till gymnasieskolan och även antagits sedan inte påbörjat sin utbildning. En del av dem som går ut grundskolan söker till gymnasieskolan men blir inte antagna. Jag anförde redan förra året att man således bör vara försiktig med att vid denna tidpunkt dra alltför långtgående slutsatser av föreliggande uppgifter rörande förhållandet mellan antalet förstahandssökande och antalet utlagda utbildningsplatser till den direkt grundskoleanknutna delen av gymnasieskolan. Innevarande läsår har antalet utbildningsplatser inom denna del av gymnasieskolan räckt till, och några extraordinära insatser har således inte behövt vidtagas. Detta trots att situationen för ett år sedan var tämligen osäker. Jag kan inte nu bedöma om antalet utbildningsplatser av detta slag i gymnasieskolan kommer att räcka nästa läsår. Om det emellertid visar sig att fler platser behövs, kommer jag att med största skyndsamhet föreslå regeringen att på nytt pröva frågan. Regeringen har ju riksdagens bemyndigande att utöka antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan, om t.ex. arbetsmarknadsskäl talar härför. Regeringen och ansvariga myndigheter är beredda att även i övrigt göra de insatser som kan erfordras för att bereda de ungdomar som av en eller annan orsak inte kommit in i gymnasieskolan fortsatt utbildning, praktik eller arbete. Som exempel härpå kan jag visa på de åtgärder som föreslagits i proposition 1977/78:164 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet.
Herr talman! Låt mig få säga att jag i stort sett är nöjd med svaret. Jag skall inskränka mig till ett par kommentarer och till att begära en precisering av svaret. Först ett allmänt konstaterande, herr talman. Den hänvisning till propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet, som görs i slutet av svaret, kommer jag inte att ta upp i detta inlägg. Det är en debatt som vi kommer att få senare, och vi socialdemokrater har i en motion visat att vi inte tycker att det är en bra proposition. Vi gör rätt många invändningar mot propositionen, men det finns ingen anledning att redan i dag ta den debatten, eftersom riksdagen senare får tillfälle att diskutera saken. Det ärende vi talar om just nu, herr talman, är utomordentligt viktigt. Vi har en armé av unga människor som går utan sysselsättning i landet. Det är ett av de svåraste och mest allvarliga problem som vårt samhälle på mycket lång tid haft att kämpa med. Därför har det varit så viktigt för oss att kunna stimulera och hjälpa dessa ungdomar in i utbildning. Olika åtgärder vidtas från tid till annan för att få in dem i t.ex. gymnasieskolan. Nu har den glädjande tendensen kunnat iakttagas att antalet ungdomar som söker till gymnasieskolans mera reguljära utbildningar ökar, och det är ganska länge sedan detta senast hände. Den ökningen är så stor att det finns skäl att räkna med att alla inte kan få plats i höst. Då säger statsrådet Mogård att regeringen är beredd att vidta åtgärder för att hjälpa dem att komma in i skolorna, och det är jag tacksam för. Får jag då bara fråga hur jag skall tolka den mening i svaret som lyder: ”Om det emellertid visar sig att fler platser behövs, kommer jag med största skyndsamhet föreslå regeringen att på nytt pröva frågan.” Ligger i den formuleringen ett löfte att regeringen skall se till att det blir ett ökat antal platser eller är det bara en allmän diskussion som här utlovas? Herr talman! Min bedömning av det lämnade svarets värde är i hög grad beroende av vilket svar statsrådet ger på denna sista fråga.
Herr talman! Jag anser det inte vara rimligt att i dag säga att det finns skäl att förmoda att gymnasieskoleplatserna inte skulle räcka till. Det kan finnas vissa risker, men vi känner ännu till bara litet därom. Stig Alemyr vet mycket väl att den formulering han vill ha en precisering av är den korrekta, eftersom vi ju aldrig på förhand kan utställa löften; det förutsätter en behandling både på myndighetsnivå och i budgetoch utbildningsdepartementen. Jag tycker ändå inte att Stig Alemyr har någon anledning att ifrågasätta den här regeringens vilja att ta sig an den allvarliga frågan om ungdomsarbetslösheten. Själv har jag på olika sätt engagerat mig för denna fråga. Jag har föreslagit regeringen och också fått beslut på genomförandet av korta, yrkesinriktade kurser i flera omgångar, någonting som den föregående regeringen inte lyckades få dåvarande finansministern att plocka fram pengar till. Förslaget framfördes visserligen på grundval av ett utredningsarbete som uträttats under den socialdemokratiska regeringen, men detta har jag alltså lyckats med, och jag tycker att det är utomordentligt. Jag har sagt det många gånger tidigare, men det kanske är bäst att jag säger det nu också. Det har även visat sig vara en utomordentligt lyckad satsning, där vi fått kontakt med många ungdomar som annars skulle ha gått utan både sysselsättning och utbildning.
Herr talman! Jag är medveten om att det rör sig om gissningar från oss båda när vi gör bedömningar av huruvida det kommer att stå ungdomar i kö till gymnasieskolan i höst. Under de senaste åren har antalet vakanser i gymnasieskolan minskat, och ungdomarnas tendens att stanna kvar har ökat. För några år sedan diskuterade vi skälen till att 10 000-15 000 platser i gymnasieskolan stod tomma. Men så är det inte längre. Det har skett en ändring av ungdomarnas attityd. Om det i höst finns en kö av utbildningssökande ungdomar, vill Britt Mogård då göra allt som står i hennes makt för att ge dem en chans att komma in i gymnasieskolan?